Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.
Herr talman! För vartdera av de två val, som skall förrättas vid detta plenum, ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Vardera listan upptar namn på så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Herr Brundin har frågat om regeringen är beredd att dels vidta sådana åtgärder att frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring skyndsamt kan föras till en positiv lösning och därvid beakta även tjänstemännens nya situation, dels vidta åtgärder i syfte att minska arbetslösheten bland ungdom. Herr Petersson har frågat om jag avser ait föranstalta om en skyndsam undersökning angående ungdomens situation på arbetsmarknaden och vidta därav motiverade åtgärder. Frågorna berör delvis samma problem och det synes därför lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Under hela efterkrigstiden fram till mitten av 1960-talet präglades tjänstemännens arbetsmarknad av underskott på arbetskraft med kvalificerad utbildning, framför allt tekniker. Under senare år har ett i viss mån ändrat läge uppstått för tjänstemannagrupperna. Under år 1967 berördes sålunda 5 200 tjänstemän av = företagsnedläggningar och driftsinskränkningar mot knappt 1400 under år 1965. Denna process har förorsakat omställningssvårigheter framför allt bland äldre och otillräckligt utbildad arbetskraft. Samtidigt har antalet nyutexaminerade ökat. Dessa kan numera inte räkna med att få arbete lika snabbt efter examen som i början av 1960-talet. Inom vissa tjänstemannayrken såsom vårdoch serviceyrken är efterfrågan emellertid alltjämt betydande. Arbetslösheten inom tjänstemannagrupperna har mötts med intensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ökade insatser har skett på förmedlingsområdet både beträffande arbetslösa och nyutexaminerade, varvid interlokal förmedling använts i stor utsträckning. Av samtliga starthjälpsärenden under år 1967 berörde nära 3097 tjänstemän. Framför allt har emellertid arbetsmarknadsutbildning använts. Under tiden den 1 januari 1967—den 15 januari 1968 deltog 4 100 tjänstemän i sådan utbildning. T. o. m. den 30 juni 1968 har kurser planerats för 2600 tjänstemän. Vidare har sysselsättningsskapande åtgärder i form av arkivarbete och beredskapsarbeten vidtagits. Antalet arkivarbetare steg från år 1966 till år 1967 med nära 600 personer. I stor utsträckning är de tjänstemän som berörs av arbetslösheten medlemmar i arbetslöshetskassor. Tjänstemannakassorna hade den 31 december 1967 280 000 medlemmar. Av dessa fanns 90 76 i industritjänstemännens, arbetsledarnas och handelstjänstemännens kassor. Den genomsnittliga arbetslösheten inom samtliga tjänstemannakassor var år 1967 0,6 Zo. Motsvarande tal i februari Det är riktigt som herr Brundin påpekar att tjänstemannagrupperna inte har arbetslöshetskassor utbyggda i samma utsträckning som andra löntagargrupper. Detta torde sammanhänga med att arbetslöshetsriskerna bedömts vara relativt små inom en del yrkesområden. Möjligheterna att bilda arbetslöshetskassor är emellertid desamma för alla löntagarkategorier. För att utreda frågor om kontant stöd vid arbetslöshet tillkallade jag i juni 1966 en utredning — KSA-utredningen. Bland ledamöterna ingår bl.a. representanter för de fyra stora partierna och arbetsmarknadens parter. Utredningens uppdrag, såsom det har angivits i direktiven, har inte begränsats till att avse någon viss kategori. Utredningen kommer att behandla även tjänstemännens problem. Jag räknar med att utredningen så snart som möjligt kommer att lägga fram förslag om större inkomsttrygghet för alla kategorier av arbetslösa. Jag övergår härefter till att besvara frågorna angående ungdomsarbetslösheten. I september 1967 utgjorde antalet arbetslösa under 25 år ca 7500 eller 1/4 av samtliga arbetslösa. I januari i år var inemot 11000 ungdomar utan arbete eller 17 7 av totalantalet arbetslösa. Inom den yngsta gruppen, dvs. ungdomar under 18 år, har arbetslösheten emellertid sjunkit från ca 2300 i september 1967 till ca 1400 i januari 1968. Ungdomsarbetslösheten är spridd över hela landet. En viss koncentration till storstäderna, en del industriorter och norrlandslänen är dock märkbar. I oktober 1967 gjorde arbetsmarknadsstyrelsen en undersökning om de arbetslösas utbildningsnivå. Av resultatet framgår att 60 Z av de arbetslösa ungdomarna inte hade annan skolunderbyggnad än folkskola. Samma andel har ingen eller kortare yrkesutbildning än ett år. Av undersökningen framgår även att ungdomar med endast folkskola har betydligt större arbetslöshet än som svarar mot deras andel av befolkningen, medan arbetslösheten bland ungdomar med bättre utbildning antingen är lägre än eller i stort svarar mot deras andel av befolkningen. I oktober 1967 antog arbetsmarknadsstyrelsen ett aktivitetsprogram mot ungdomsarbetslöshet, vilket till väsentlig del går ut på att öka möjligheterna till yrkesutbildning såväl inom det ordinarie skolväsendet som inom arbetsmarknadsutbildningen. I december 1967 avdelades vidare särskilda tjänstemän vid länsarbetsnämnderna för att följa upp programmet. Med anledning av att ungdomsarbetslösheten till stor del synes vara ett utbildningsproblem har antalet vakanta platser vid yrkesskolorna inventerats. Härvid framkom att det vid månadsskiftet november—december 1967 fanns över 6 200 vakanta platser vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor samt att mer än 4800 platser kunde tillkomma under år 1968 genom särskilda kurser, som skulle kunna sättas i gång med kort varsel inom sådana yrkesområden där det råder brist på arbetskraft. Jag vill i detta sammanhang också framhålla den expansion som sker av utbildningsväsendet som helhet under nästa läsår manifesterad i ökad intagning vid en rad utbildningslinjer. Efter beslut av regeringen kan utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen numera i allmänhet utgå till ungdomar redan när de har fyllt 20 år. Därmed kommer möjligheterna att erbjuda omskolning åt ungdomar som tidigare haft förvärvsarbete att öka. I fråga om ungdomar med försörjningsbörda liksom i fråga om handikappade ungdomar kan f. ö. utbildningsbidrag utgå även om de är under 20 år. Dessa åtgärder samt effektivare arbetsförmedling har lett till att från och med den 1 november 1967 till slutet av januari 1968 10 000 ungdomar har placerats i arbete i öppna marknaden, att mellan 4 000 och 5 000 har påbörjat utbildning inom det ordinarie skolväsendet samt att 3 000 har placerats i arbetsmarknadsutbildning. För ungdomar som av ena eller andra skälet inte är intresserade av yrkesutbildning och för dem som på grund av psykiska eller sociala handikapp behöver särskilt avpassad undervisning strävar arbetsmarknadsstyrelsen efter att få till stånd speciella beredskapsarbeten som även skall innehålla vissa moment av yrkesutbildning. Man kommer också att i ökad utsträckning försöka placera ungdomar i skyddad eller halvskyddad sysselsättning. I samband med utarbetandet av vårprognosen kommer länsarbetsnämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt den väntade examinationen från skolorna och möjligheterna att bereda de nyutexaminerade arbete eller fortsatt utbildning. Som framgått av min redogörelse pågår en mycket omfattande verksamhet för att bereda ungdomar sysselsättning. För regeringen framstår det självfallet som en ytterst viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att bekämpa tendenser till ungdomsarbetslöshet. Utvecklingen på detta område följs därför noga så att vid varje tillfälle erforderliga åtgärder snabbt skall kunna sättas in. Herr Peterssons önskemål om en skyndsam undersökning av ungdomens situation synes mig på detta sätt vara tillgodosett.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den är av den karaktären att den i mycket hög grad berör utbildningen, och därför kunde det vara berättigat att rikta den till utbildningsministern. Men jag vet att statsrådet Johansson är väl informerad också i utbildningsfrågor, varför jag valde denna väg. Jag vill ge min uppskattning åt de åtgärder i fråga om sysselsättning för ungdomen som statsrådet har redovisat, men jag kan inte dela statsrådets synpunkt att kravet på en speciell undersökning av vissa problem är tillgodosett genom de åtgärder som vidtagits. Det är en rad obesvarade frågor som vi säkerligen bör studera närmare. Ungdomsarbetslösheten är inte av samma karaktär som arbetslösheten för andra grupper. Den har speciella orsaker, och den måste angripas med andra medel. Det är i första hand kanske inte dagens situation som oroar mest, även om den är allvarlig nog och kräver åtgärder. Tendensen framöver, sådan man kan utläsa den av tillgängligt material, pekar på en försämring, och den berör ju i mycket hög grad också den utbildade arbetskraften. Den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och yrkesutbildningens kapacitet på olika nivåer bör klarläggas genom en förbättrad prognosverksamhet, naturligtvis kompletterad med en utbyggd arbetsmarknadsforskning. Det måste vara ett väsentligt intresse från både samhällets och den enskildes synpunkt att den utbildade arbetskraften får anställning just inom de yrken som den har utbildat sig för och där den kan ha nytta av sina kunskaper. Att under flera år skaffa sig en dyrbar utbildning och sedan, då man blir fär dig, anvisas omskolning till ett annat yrke är inte bara slöseri med tid och resurser, utan det ställer också ungdomen i en olycklig relation till samhället i stort. Beredskapsarbeten är bra, men de måste betraktas som en nödfallsutväg. Det gäller enligt min mening också att klarlägga arbetsmarknadens krav på praktik i utbildningen. Det har många gånger visat sig att det finns vissa brister härvidlag, och det förefaller som om utbildningen i större utsträckning än nu bör kopplas in i ett fruktbärande samarbete med näringslivet för att rusta ungdomen just på denna punkt. Man kan också fråga under vilka förutsättningar praktik och utbildning i större utsträckning än nu kan ske i själva företaget och då ge ungdomarna mera attraktiva betingelser. Jag tänker speciellt på deras möjligheter att kombinera utbildning med inkomst. Så har vi frågan om varför så många utbildningsplatser står tomma. Det är en mycket allvarlig fråga, och den bör bli föremål för något ingående studium. Man kan fråga sig om det är så att vårt yrkesutbildningsväsen inte stämmer med arbetsmarknadens behov och krav, om kurstidens längd osv. behöver en översyn. Man kan också fråga sig hur informationen till ungdomarna har fungerat. Upplysningsverksamheten bör komma på ett så tidigt stadium att den har effekt och inte sker såsom nyligen var fallet i fråga om skolöverstyrelsens beslut att spärra den praktiska utbildningen för lärarkandidaterna. En annan fråga är i vad mån vår traditionella uppfattning om speciellt manliga och kvinnliga yrken är ett hinder. Detta gäller särskilt vårdsektorn, där det bör finnas utrymme för nytänkande. En närliggande fråga beträffande information är huruvida de tiotusentals ungdomar som om några månader söker in till olika skolor och därvid väljer utbildningsvägar och yrke fått in formation — så långt man nu kan ge en sådan — om hur arbetsmarknaden fungerar när de kommer ut i arbetslivet. Herr talman! Detta var några exempel på frågeställningar som enligt min mening motiverar ett närmare studium och klarläggande, särskilt av sådana problem som hör samman med den förändrade situation som vi har att vänta under den närmaste tiden.
Herr talman! Herr Brundin ägnade sig åt historieskrivning beträffande den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, eller rättare sagt problemet om kontant understöd. Den utredning som arbetade med arbetsmarknadspolitiken och där även de borgerliga partierna var företrädda kom närmast fram till att frågan om kontantunderstöd måste bli föremål för en speciell undersökning. Den hade alltså inget förslag att föra fram. Då hade vi att överväga om och när man skulle ta upp frågan på nytt. Eftersom vi först hade att föreslå — någon gång i mitten på 1960-talet — en justering av reglerna för vår arbetslöshetsförsäkring, genomförde vi den, och därefter hade vi att till 1966 års riksdag redovisa utredningens förslag om arbetsmarknadspolitiken. I samband därmed tillkallade vi utredningen om kontant understödsverksamhet. Detta är en mycket kortfattad översikt av utvecklingen. Då säger herr Brundin att det finns stora grupper som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Jag har i mitt svar sagt att möjligheterna att bilda arbetslöshetskassor är desamma för alla löntagarkategorier — jag upprepar det. Detta gäller inte minst för tjänstemännen. Vi har under senare tid uppmanat dem att bilda frivilliga arbetslöshetskassor. De bestämmer ju själva vid vilken nivå ersättningen skall utgå, och de har också själva att bestämma över avgifter för denna verksamhet. De kommer då att få det statsbidrag som utgår till de i dag befintliga kassorna. Jag anser att det är mycket viktigt att säga detta och att göra klart för de grupper av tjänstemän, som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkringen, att inte vänta på att det kommer att genomföras en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i vilken dessa grupper skulle inrangeras, utan de bör ha klart för sig att de själva bör ta initiativet. Det är därför som jag med största tillfredsställelse i tidningarna i slutet av februari läste ett besked från SACO — akademikernas topporganisation — att SACO:s fullmäktige i höst får ett förslag om en erkänd arbetslöshetskassa för hela akademikerområdet. En allmän arbetslöshetsförsäkring skall enligt förslaget inrättas, och den kan också omfatta nyexaminerade. SACO har alltså dragit konsekvenserna av den diskussion, som har förts i denna fråga, och organisationen är nu beredd att inrätta en arbetslöshetsförsäkring. Jag säger ännu en gång, att jag hälsar detta med största tillfredsställelse. Då gäller det här frågan om andra grupper, som i dag står utanför en sådan försäkring och som inte på samma sätt kan inrangeras i en försäkring. Jag kommer ihåg att det år 1964 gjordes en undersökning på detta område. Man vände sig till de stora organisationerna — Sveriges köpmannaförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation — och efterhörde organisationernas mening om en allmän arbetslöshetsförsäkring, som skulle innefatta också dessa grupper. Man fick beskedet att det inte förelåg något intresse från dessa stora organisationers sida för en sådan försäkring. Det angavs att dessa organisationer inte hade de risker som de anställda var utsatta för, och organisationerna avvisade därför tanken på en försäkring, i vilken också dessa grupper skulle inrangeras. Jag vill gärna säga att de senaste årens erfarenheter har medfört att ock så dessa organisationer i dag har en annan mening och därför uttalar sig för att man verkligen skall undersöka, hur man skall få in sina medlemmar i en arbetslöshetsförsäkring. Detta har vi naturligtvis också all anledning att notera. Ärade kammarledamöter! Enligt den sittande KSA-utredningens = direktiv skall frågan om en eventuell allmän arbetslöshetsförsäkring utredas. Då kommer också den fråga upp, som herr Brundin ställde: När kan KSA-utredningen bli färdig? Kan den bli färdig i år? Jag har frågat ordföranden i utredningen, om utredningen skulle kunna bli färdig med det arbete som återstår under innevarande år, så att vi till våren 1969 skulle kunna framlägga en proposition i ämnet. Jag har fått det beskedet att det inte kan lämnas någon garanti för att utredningen är färdig i så god tid att ett förslag kan framläggas till 1969 års riksdag. Det är huvudorsaken till att vi i det förslag, som grundar sig på KSA-utredningens betänkande om kontantstöd till äldre, även tagit med vissa grupper av dem som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkringen — handlande, hantverkare, i viss omfattning småbrukare, fiskare och andra. Detta förslag skall ju riksdagen ta ställning till på grundval av den proposition som framlagts. Innan vi bestämde oss för att ta in också dessa grupper, hade vi alltså efterhört möjligheterna för utredningen att bli klar i år. Men, som sagt, det besked vi fick gav oss anledning att välja denna väg. Vi är medvetna om att många av dessa människor upplever en besvärlig situation, och att de också har rätt att göra anspråk på att samhället skall bistå dem. Herr Brundin hade inte behövt gå så långt tillbaka i sin historieskrivning. Han hade bara behövt gå till remissdebatten här i kammaren den 18 januari i år, då herr Arne Geijer ställde frå gor till de borgerliga gruppledarna om hur dessa hade tänkt sig att en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle byggas upp. Jag skall nu inte försöka tolka hur herr Arne Geijer reagerade på de besked han fick, men jag, som satt och lyssnade på dem, fick det mycket bestämda intrycket av såväl herr Dahléns, herr Holmbergs som herr Bengtsons uttalanden att man inte så där noga hade tänkt igenom hur en sådan försäkring skulle byggas upp. Det finner jag begripligt, och jag kritiserar dem inte ett ögonblick för det. Herr Dahlén säger bl.a.: »Många arbetare och tjänstemän står i dag utanför de nuvarande = arbetslöshetskassorna. Vi tror alltså att den väsentligaste uppgiften för en allmän sysselsättningsförsäkring är att få in dessa människor i den. Om det dessutom går att få in andra grupper, är det så mycket bättre. Jag måste emellertid medge att jag för min del icke kan svara på om det är möjligt. Ett önskemål kan det vara, men utredningen skall ju klara även det spörsmålet.» På frågan hur det skall betalas sade herr Geijer: »Det kommer att kosta mycket pengar, och det är vi verkligen medvetna om. Hur skall det betalas? Ja, det är också en sak som är verkligt besvärlig och som vi hoppas att utredningen skall anlägga synpunkter på.» Det är bra, herr Dahlén, och det är alldeles riktigt. Det är exakt de uppgifter som utredningen har fått. Herr Holmberg svarade på ungefär samma sätt. På den rad frågor som herr Geijer ställde till honom, kom herr Holmberg också in på att vi här i viss omfattning har samma uppfattning. Han konstaterar att det är många människor som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Han säger vidare, att man måste ställa sig frågan vad det gäller för grupper, var de arbetar i dag, om de har heltidseller deltidsarbete osv. Det är, enligt herr Holmberg, frågor som måste undersökas och utredas in nan man kan ta slutgiltig ställning till hur en allmän arbetslöshetsförsäkring skall kunna utformas. Det var de besked som vi fick i remissdebatten i januari i år. Man hänvisade till den pågående utredningen. Jag skall citera vad som står i direktiven: »Utredningen bör vara förutsättningslös. Den bör undersöka och föreslå de former för kontant stöd vid arbetslöshet som kan befinnas lämpligast med hänsyn till övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de nämnda gruppernas särskilda förhållanden. Stor vikt måste läggas vid de erfarenheter, som de nuvarande arbetslöshetskassornas verksamhet har givit. Dessa frivilligt organiserade kassor har gjort synnerligen värdefulla insatser. Genom att de försäkrade själva haft inflytande i kassorna har det varit möjligt att i stort sett utan friktioner lösa många känsliga problem.» I direktiven sägs vidare: »Skulle utredningen finna att någon form av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring behövs, bör möjligheterna att samordna dem med den nuvarande frivilliga försäkringen undersökas.» Det är alltså direktivens besked, och det är med det underlaget som utredningsarbetet nu fortsätter. Jag hade tillfälle att i Dagens Nyheter den 19 februari i år ta del av en redovisning av folkpartiets uppfattning i denna fråga. Det var folk som hade fått tillfälle att fråga ut folkpartiets ledare herr Wedén. En av utfrågarna hade tagit upp spörsmålet om en allmän sysselsättningsförsäkring. Herr Wedén svarade, att det är två kategorier av människor som står utanför de nuvarande försäkringskassorna men som det är mycket angeläget att få in inom ramen för en ny och allmän försäkring. Det är dels de som haft arbete tidigare och som blivit arbetslösa, men som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. Dels är det de som är färdiga med sin utbildning och söker arbete på den allmänna arbetsmarknaden. När det gäller finansieringsformen bär för närvarande de försäkrade en väsentlig del av kostnaderna, och staten lämnar ett bidrag. Man har skäl att undersöka om inte dessa inkomstkällor bör vara kvar i framtiden. Jag har ingenting emot tanken att koppla in även frågan om en arbetsgivaravgift i det sammanhanget. Det är ganska förnuftigt. Det är bra svarat av herr Wedén. Vi har ingenting att erinra mot det. Det ligger exakt i linje med vad vi sagt i utredningens direktiv. Det är det som man arbetar med. Jag frågar mig då: Vart syftar den kampanj som man satte i gång i höstas när man begärde en allmän trygghetsförsäkring? Jag svarade då, bl.a. i riksdagen, att just det problemet håller på att utredas av en sittande kommitté, med representanter också för de borgerliga partierna. Vi kan höra efter om utredningen kan påskynda sitt arbete, men vi kan inte tvångsvis få den att till en viss tidpunkt genomföra sitt arbete. De måste ha tid på sig. Så har vi alltså svarat, och nu är ni inne på precis samma linje, nämligen att utredningen skall ge oss de erforderliga beskeden. Skulle vi då inte kunna vara överens om den saken? Jag hoppas också att kammaren kommer att följa regeringens förslag beträffande äldrestödet, utvidgat till att även omfatta grupper som i dag inte tillhör arbetslöshetsförsäkringen för att ge trygghet åt dem. Därmed har vi också infört en anordning i avvaktan på slutresultatet av KSA-utredningens arbete. När det sedan gäller ungdomen och ungdomens yrkesutbildning så har jag redovisat situationen. Arbetsmarknadsstyrelsen har här lagt ned ett omfattande arbete. I september månad i fjol måste man konstatera att av de då registrerade arbetslösa var 25 procent under 25 år. Denna höga siffra hänger samman med att de stora värnpliktsgrupperna hade ryckt ut under våroch sommarmånaderna, att examinationen från skolorna var klar, stora grupper var nu färdigutbildade och sök te sig ut på arbetsmarknaden. Det visade sig också att under tiden november—januari kunde 10000 placeras. I februari hade andelen arbetslösa under 25 år sjunkit till 17 procent av det totala antalet arbetslösa. Det är ändå en hög och oroande siffra. Därför har åtgärder vidtagits. Man erbjöd bl.a. ungdomen kurser för yrkesutbildning. Det fanns 10 000 platser som stod till förfogande för 6 000 å 8000 ungdomar. Tyvärr måste vi dock konstatera att ungdomen inte accepterade de möjligheter som här förelåg, utan att åtskilliga av de 10 000 platserna kom att stå tomma även i januari och februari. Herr Erik Filip Petersson har frågat om detta kan ha berott på att ifrågavarande utbildningsmöjligheter inte har utannonserats i tillräcklig omfattning. Det har ju via radion, televisionen och i tidningsannonser lämnats upplysningar om de möjligheter som stod till buds. Detta tillsammans med arbetsförmedlingens aktivisering med direkta hänvändelser till ungdomarna gör att jag inte kan tänka mig att de inte fått vetskap om vilka möjligheter som finns. Men det är nog så att många av ungdomarna helst vill ha ett inkomstbringande jobb så snart som möjligt och därför — tyvärr — kanske låter utbildningen komma i andra hand. Nu visar det sig emellertid att antalet arbetslösa ungdomar i februari i år var något lägre än i februari i fjol — det var något över 2000 mindre i år. Den siffran antyder ju ändå att det i dag är något lättare att skaffa de unga arbete än det var i fjol. Detta kan emellertid också betyda att möjligheterna för den äldre arbetskraften att få arbete har försämrats. Jag vill inte bestrida en eventuell sådan fundering. Därför har vi också äldreproblemet i kanske ännu större omfattning än vad vi har haft tidigare. Till de åtgärder arbetsmarknadsstyrelsen vidtagit är inte bara att lägga upp ett speciellt ungdomsprogram med utbildningen i centrum. I början på året, när man måste konstatera, att ungdomen inte accepterade möjligheterna till utbildning i den omfattning som vi hade hoppats på, har man fått bygga upp speciella beredskapsarbeten för just dessa unga människor. Ett cirkulär om detta gick ut från arbetsmarknadsstyrelsen i slutet av januari. Vi måste ju också se till att klara deras sysselsättningssituation och möjligheter till utkomst. Vi får nu se vilka resultat dessa ansträngningar leder till. När det gäller de värnpliktiga skall jag svara på den frågan i en särskild interpellation endera dagen, och därför kan jag inte fördjupa mig alltför mycket i den nu, eftersom jag måste ta hänsyn till frågeställaren och spara materialet. Jag vill dock gärna säga, att arbetsmarknadsstyrelsen bedömer läget ganska ljust för de grupper som kommer att rycka ut. Vi har gjort en ändring av reglerna för ersättning från arbetsmarknadsstyrelsen vid utbildning. Tidigare var åldersgränsen 21 år, den har nu flyttats ned till 20 år, vilket skedde framför allt för att ge dessa ungdomar, som rycker ut efter fullgjord värnplikt, del av den verksamhet som bedrivs i form av omskolningskurser osv. Här får läggas upp en beredskapsplan som möjliggör att snabbt slussa in en del av de ungdomar, som inte skyndsamt kan få arbete, i sådan utbildning som de själva kommer att önska och som de kommer att rekommenderas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Prognostiseringen för framtiden omfattar alltså arbetsmarknadsstyrelsens prognoser beträffande olika näringars utveckling och på grundval av detta en överbyggnad av kurser och rekommendationer till ungdomen. Utslagsgivande i valet av kurser är för ungdomens vidkommande de egna önskemålen. En del av ungdomarna kan ha ställts inför detta val i en situation, då de har svårigheter med sysselsättning och dåligt med inkomster. De har kanske gjort valet snabbare än vad som varit önskvärt för att ge dem en utbildning som de skulle komma att trivas med. De har fått sin utbildning och gått in i verksamheten, men har kanske inte kommit att trivas med den uppgift de valde utbildning för. Därför har vi ett inte ringa antal, som efter några år orienterar sig till nya uppgifter. I och för sig är detta inte så märkvärdigt. Jag tror att vi får acceptera detta, hur grundligt genomarbetade prognoser vi än gör för utvecklingen av vårt näringsliv. Vi måste nog försöka att också ge möjligheter till en ny utbildning efter några år, vilket medför att många kommer att genomgå flera utbildningskurser under sin livstid.

Herr talman! Statsrådet Johansson frågade folkpartiet vad vi syftar till, när vi talar om nödvändigheten av att KSA-utredningen snabbare lägger fram ett förslag om en allmän sysselsättningsförsäkring. Vi tycker, att regeringen borde ge KSA-utredningen tilläggsdirektiv och säga, att den med förtur bör undersöka hur man skall kunna åstadkomma en sådan allmän sysselsättningsförsäkring att inte minst de grupper som nu står utan skydd verkligen får det skydd som jag föreställer mig att vi alla är överens om att de bör ha. Regeringen har inte velat vara med om detta. Jag noterar också med tillfredsställelse, att statsrådet påstår, att han inte kan ta ställning till alla detaljer i det fortsatta reformarbetet, utan utredningen måste komma med ett förslag. Det har även vi sagt. Vad vi är förvånade över är emellertid att statsrådet Johansson så envist vägrar att förklara, att den stora frågan skall tas upp med förtur. I detta fall har statsrådet tydligen inte ändrat uppfattning. Nu framhåller han, att det inte är säkert att det blir möjligt för 1969 års riksdag att ta ställning till en större reform på detta område. Då skulle jag vilja fråga statsrådet Johansson: Har statsrådet Johans son försäkrat sig om att KSA-utredningen har tillgång till den expertis och de resurser som är absolut nödvändiga för att utredningen skall kunna komma fram med ett förslag fortast möjligt? Eller, herr statsråd, finns det möjligen en chans för utredningen om den får fler experter att med större säkerhet säga att den kommer med ett förslag i så god tid att det kan vara möjligt för 1969 års riksdag att ta ställning till det? Jag tycker att statsrådet skulle kunna lämna ett besked på denna punkt. Vi har förklarat, att det finns olika alternativ som man bör undersöka, då man går vidare med detta reformarbete. Ett alternativ bör givetvis vara att bygga vidare på de arbetslöshetskassor som nu finns. Dessa kassor utför — jag instämmer i vad statsrådet Johansson har sagt — ett mycket värdefullt arbete. Man har här verkligen anledning att undersöka om inte dessa kassors erfarenhet kan ligga till grund även för ett fortsatt reformarbete. Fortfarande kvarstår dock den stora frågan: Varför är socialdemokratin så ointresserad av att med förtur ta upp det större problemet? Denna fråga tycker jag att statsrådet Johansson äntligen efter alla de frågor som han har fått skulle kunna ge ett svar på som är något mera begripligt än dem vi hittills har fått.

Herr talman! Det är på något sätt en märklig argumentation som herr Dahlén för. I remissdebatten ställdes herr Dahlén inför frågan: Hur vill ni bygga upp en sådan här arbetslöshetsförsäkring och var har ni tänkt er att skaffa pengarna? Herr Dahlén säger: Det kan vi inte klara. Jag kan inte svara på det. Problemet måste utredas. Vi hade att överväga om det var utomordentligt angeläget att be utredningen att med förtur behandla vissa grupper, nämligen de äldre arbetstagarna. I början av år 1967 begärde vi att utredningen med skyndsamhet skulle behandla de äldres problem. Detta gjorde utredningen föredömligt snabbt. Efter sex å sju månader hade vi förslaget. Nu ligger det alltså på riksdagens bord. Vi frågade utredningen: När kan huvuddelen av betänkandet bli färdigt; det som återstår nu, alltså en allmän arbetslöshetsförsäkring? Jag frågade ordföranden: Kan utredningen få arbetet färdigt i så god tid att vi i sommar kan avisera ett förslag och få det diskuterat och redovisat om möjligt till vårriksdagen 1969? Utredningens ordförande svarade — jag förmodar att han har varit i kontakt med sitt sekretariat — att det är en omöjlig uppgift. Herr Dahlén påstår då: Ni vill alltså inte ge utredningen besked om att den med förtur skall utreda det som nu är huvuduppgiften och den kvarstående uppgiften. Men, herr Dahlén, vi kan inte pressa en utredning på det sättet. Då har vi alltså valt utvägen att söka få med de grupper som i dag måste anses ha det svårast och som det är angeläget att snabbt åstadkomma en lösning för, nämligen de äldre — även äldre som inte tillhör löntagarkategorierna. Det förslaget ligger nu på riksdagens bord. Då tycker herr Dahlén att det är angeläget att gå upp och påstå att socialdemokraterna och regeringen inte vill påskynda en lösning av frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är ett slags konstruktion, som jag uppfattar på följande sätt. I höstas satte ni i gång en kampanj kring ett förslag om allmän trygghetsförsäkring, och ni gav en föreställning om att ni hade klart för er hur en sådan allmän försäkring skulle byggas upp. Men när ni pressades på besked om hur ni hade tänkt er att lösa frågan, hade ni ingenting annat att säga än att allt detta måste utredas. Sedan det beskedet lämnats och ni stod alldeles avklädda i den här frågan, söker ni nu ändå göra gällande att socialdemokratin och regeringen inte vill göra något. Nej, herr Dahlén, säg om det är! Ni hade inte tillräckligt tänkt igenom detta. Ni hade inte klart för er att det var den pågående utredningens uppgift att undersöka den saken. Jag skulle vilja fråga de ledamöter av utredningen som finns här i kammaren om de inte har arbetat just med den förutsättningen att också grundligt utreda frågan om en allmän försäkring. Det är den uppgiften som utredningen för närvarande är sysselsatt med. Jag har haft tillfälle att medge denna utredning att åka till Norge för att studera hur en sådan allmän försäkring arbetar. Utredningen är, som sagt, fullt sysselsatt med just det arbete som herr Dahlén efterlyser.

Herr talman! Egentligen borde oppositionen känna sig oerhört smickrad av det anförande som statsrådet Johansson höll nu senast — det innebär ju att han anser att vi i själva verket skulle ha större resurser än han själv. Vi skulle alltså på de väsentliga punkterna kunna lägga fram i detalj utarbetade förslag till hur denna stora reform skall genomföras. Han själv måste tillsätta en statlig kommitté, men vi skulle klara det helt på egen hand. — Nu menade han självfallet inte så, utan det var för att söka klara sig ur en debattsituation som han fällde sitt yttrande, och därför skall jag inte uppehålla mig vid det längre. Herr Johansson försökte inte — och det hade ju varit rätt svårt — att förneka att KSA-utredningens direktiv icke innehåller att man i första hand skall undersöka hur vi kan få en allmän sysselsättningsförsäkring. Vi har pekat på detta förhållande och anser det mycket egendomligt. Herr Johansson besvarade inte min fråga, som nu också herr Brundin varit inne på: Har statsrådet försäkrat sig om att utredningen förfogar över all den expertis, som skall göra det möjligt att utredningen eventuellt blir färdig i sådan tid att ett förslag kan föreläggas 1969 års riksdag? Herr Johansson sade ingenting på den punkten. När det gäller stödet till den äldre arbetskraften tycker jag att det är väldigt bra att regeringen inte har följt KSA-utredningens majoritetsförslag om inget stöd åt äldre företagare utan följt det särskilda yttrandet av ledamöter i utredningen, som innebar att man även skulle undersöka hur denna kategori skall komma in under stödet åt medborgare som blir arbetslösa. Också detta är ju ett bevis för oppositionens duglighet i sammanhanget, men herr Johansson har givetvis inte känt behov att tala om det här i kammaren. Därför kan det vara lämpligt att erinra om saken.

Herr talman! Det har ju varit en tvist här om historieskrivningen och denna frågas utveckling, och även jag skall be att få lämna ett litet bidrag på den punkten. I vissa fall har man gått mycket långt tillbaka och pekat på enskilda och andra framstötar, och skall jag se på det längre perspektivet kan jag för vårt vidkommande nämna, att vid partistämman 1948 ställde von Heland ett sådant här yrkande, och stämman uttalade sig positivt om tanken. Men vi får väl vara ense om att på riksdagsnivå har de egentliga framstötarna kommit närmast som en följd av 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning. Jag hade tillfälle att delta i den utredningens arbete, vars direktiv var sådana att det inte fanns någon möjlighet att överväga konstruktionen av en allmän försäkring. För egen del reserverade jag mig och framhöll, att den strukturomvandling som alla talade om och som vi redan hade börjat se vissa verkningar av rimligen måste komma att innebära att grupper, som dittills hade känt sig mycket trygga i sina anställningsförhållanden, skulle komma att beröras av strukturomvandlingen och därmed komma i farozonen. Även om den situationen då inte tedde sig så akut, framhöll jag att man inte borde låta någon tid gå förlorad utan omedelbart borde börja fundera över hur en konstruktion av det här slaget skulle se ut. Saken är inte så enkel, att man bara kan säga till dem, som har de formella möjligheterna därtill, att bilda en försäkringskassa. Först och främst behövs det ett rätt stort kollektiv för varje kassagrupp för att få till stånd den riskspridning inom kassan, som är nödvändig om avgifterna skall bli rimliga. Det står väl klart för oss att det under perioder av låg arbetslöshet har varit möjligt för de etablerade kassorna att bygga upp icke oväsentliga fonder, som är värdefulla att kunna tillgripa i ett läge då arbetslösheten är hög. Problemet är då, att om kassor av denna typ startas när arbetslösheten är hög så får man ett genomslag i avgifterna som inte står i proportion till de egenavgifter som skulle utgå vid den riskspridning som en allmän försäkring innebär. De funderingar som jag nu har gett uttryck åt innebär inte, att jag menar att vi skall ta ifrån de etablerade kassorna deras möjligheter att verka. Jag har i min reservation lämnat en skiss på hur detta problem skall kunna lösas. Jag anser att man i stort sett skall acceptera de grundläggande principer, som vi har inom vår sjukförsäkring, med en allmän och obligatorisk grund försäkring och ovanpå den en påbyggnad som är inkomstföljsam, den senare delen frivillig. År 1963 lämnade utredningen sitt betänkande, och min reservation fick faktiskt stöd på sådana håll, att jag tycker att inrikesministern tidigare än som skedde borde ha tagit initiativ för att få i gång en ny utredning.

Men det var först år 1966 som inrikesministern tillsatte utredningen. Enligt min mening gick tre värdefulla år förlorade. Vi skulle i dag ha varit en god bit på väg — det var ju inte nödvändigt att följa mina intentioner om detta tedde sig besvärande — om inrikesministern hade följt arbetsmarknadsstyrelsens intentioner. Låt mig också komplettera en annan del av historieskrivningen. På senvintern eller våren 1967 gav inrikesministern utredningen tilläggsdirektiv, som innebar att den skulle undersöka hur man skulle kunna klara den äldre arbetskraftens situation. Då förelåg redan delar av det problem som i dag ter sig så besvärande, nämligen att det visar sig svårt att få en ny anställning i samband med rationaliseringar och företagsnedläggningar och = friställningar. Detsamma gäller då man har kommit en bit upp i åldern, i synnerhet om man dessutom har något handikapp av ett eller annat slag. Detta gällde både rena löntagare, som i många fall gick arbetslösa så länge att de blev utförsäkrade, och andra grupper som inte var försäkrade där det enda kommunerna hade att tillgripa var kontantunderstödsverksamheten. Där är, om jag minns rätt, statsbidraget 20 procent och kom munens utgifter 80 procent. Därigenom drabbas numera kommunen mycket hårt, i synperhet på enföretagsorter. Skatteunderlaget och därmed de ekonomiska förutsättningarna försvinner, men kommunen får höga kostnader. De direktiv som lämnades 1967 var också begränsade. Det framgår klart att utredningen bara fick se till dem som var arbetstagare. Inte ens så sent som på våren 1967 hade man i inrikesdepartementet klart för sig vilka konsekvenser strukturomvandlingen hade också för andra än de direkt löneanställda! Utredningen arbetade givetvis enligt sina direktiv, och man sade i ett särskilt yttrande från oppositionen — det är riktigt — att man inte var till freds med dessa förhållanden. Jag hade tillfälle att i ett remissammanhang ge uttryck åt den meningen, att den diskriminering som skulle bli en följd av den dåvarande konstruktionen inte vore rimlig.

Avgörande för betraktelsesättet skall vara, att han inte längre har tillgång till arbete men att han står till arbetsmarknadens förfogande. Detta är inte minst en framgång för kommunerna. En del av konstruktionen anser jag vara principiellt riktig, nämligen att man har givit ersättningen ett bruttovärde men att man samtidigt har sagt att ersättningen skall vara skattepliktig inkomst. Vi transfererar pengar från staten till kommunerna, och där arbetslösheten drabbar hårt betyder det att man där bibehåller en del av sin skattekraft genom denna konstruktion. Jag vill passa på att fråga: Kan inrikesministern tänka sig att be den nu sittande utredningen att fundera över om man inte skulle använda denna konstruktion också för framtiden när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, dvs. räkna upp ersättningen till ett bruttovärde och i stället låta den som tar emot pengarna skatta för dem? Man skulle samtidigt, föreställer jag mig, kunna låta denna ersättning bli ATP-grundande. Man borde kanhända göra en sammankoppling med sjukförsäkringen i detta avseende. Min bestämda mening är, att man i inrikesdepartementet väntade för länge. Man lät tre värdefulla år gå sig ur händerna innan man tillsatte utredningen. Apropå diskussionen om vad oppositionen kan och inte kan vill jag säga, att det låter på statsrådet, när han står i talarstolen, som om han för sin del är så klar över hur konstruktionen skall vara och hur man skall lösa detta problem att jag egentligen inte begriper varför han har en utredning. Nej, ingen av oss är riktigt säker på hur problemet rent tekniskt skall lösas, och man kan väl tänka sig olika vägar. Men det är en sak.

Det är väl egentligen principiellt inte någon större skillnad mellan detta krav och vårt resonemang när vi sade, att sjukförsäkringen bör göras allmän och omfatta alla och därmed också åstadkomma en riskspridning.

Herr talman! Först vill jag säga, att rapporter från en pågående utredning enligt min uppfattning skall lämnas genom ordföranden eller sekretariatet. När det sedan gäller min fråga om ungdomens situation på arbetsmarknaden vill jag understryka, att jag fäste det kanske största avseendet vid det långsiktiga perspektivet. Detta spänner över både vårt ordinarie utbildningssystem och arbetsmarknadspolitiken. Jag tror därför att man inte kommer till rätta med frågan genom dellösningar, som görs av den ena eller andra parten. De är bra i den situation som då råder, men de kan inte bli annat än temporära och begränsade. Det är därför som jag reste frågan om en översyn, en samordning mellan utbildningsverksamheten och <arbetsmarknadspolitiken. Jag tror inte att man på längre sikt kommer ifrån en sådan samordning, därför att situationen framöver ter sig oviss för många ungdomar. Efter slutad utbildning kommer de att upptäcka att det inte finns sysselsättning inom just det område som de har utbildat sig för.
Herr talman! Det lönar sig kanske inte att ägna sig åt en vidlyftig historieskrivning. Herr Fälldin har sagt att man år 1948 inom bondeförbundet — som det då hette — tog upp denna fråga på en stämma. Om jag inte minns alldeles fel var detta parti sedan representerat i regeringen från 1951 till 1957. Jag kan inte tänka mig att den socialdemokratiska delen av regeringen ställde sig alldeles kallsinnig och avvisande till ett resonemang i denna fråga, om bondeförbundet hade ansett frågan vara central. År 1964 avgav regeringen en proposition till riksdagen om arbetslöshetskassorna, och i den propositionen togs också upp frågan om den obligatoriska försäkringen. Där framhöll dåvarande socialministern att man skulle få ett bättre underlag för att bedöma frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, när arbetsmarknadsutredningens betänkande låg på bordet. Om denna bedömning var man enig i riksdagens utskott. På grundval av dessa uttalanden avstyrktes alla motioner i sammanhanget. Så kom alltså arbetsmarknadsutredningen med sitt förslag om kontantstöd. Här gällde det närmast om man skulle fortsätta med ett kommunalt kontant stöd. Skulle man ge ett större statsbidrag för att stimulera kommunerna till en ökad sådan kontantunderstödsverksamhet? Det fann vi mycket tveksamt. När vi under förarbetena till arbetsmarknadspropositionen 1966 diskuterade detta kom vi närmast fram till den ståndpunkten, att det måste vara en allmän — dvs. statlig — angelägenhet att lösa frågan på ett annat sätt. Det krävdes därför en ny utredning. Vad som är intressant i detta sammanhang är väl just den debatt som jag ville hänvisa till, nämligen den tidigare debatten mellan herr Arne Geijer och gruppledarna i denna kammare. Jag uppfattade herr Arne Geijer så att han hade anledning att ställa sina frågor mot bakgrunden av den offentliga diskussion som hade förts under hösten och vintern 1967. Därvid hade väl medborgarna i allmänhet bibringats den uppfattningen, att de borgerliga partierna slogs för en allmän arbetslöshetsförsäkring eller allmän trygghetsförsäkring av en helt annan karaktär än den som den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen hade. Det var därför ganska naturligt att LO-ordföranden frågade: Vad menar ni? Hur har ni tänkt er detta? Hur skall det finansieras? Därvid hade man anledning konstatera — och det kritiserar jag inte — att gruppledarna i denna kammare föll tillbaka på och hänvisade till den pågående utredningen. Då har vi alltså det problem, som man nu vill göra så stort — frågan om förtur i arbetet inom denna utredning. Jag har sagt att vi våren 1967 med hänsyn till konjunkturutvecklingen och med hänsyn till strukturomvandlingen fann anledning att fråga utredningen: Kan ni bli färdiga med hela arbetet så att vi kan lägga fram förslag till 1968 års riksdag. Vi fick beskedet att detta var uteslutet. Då gav vi förtur åt utredningen om äldrestödet. Ingen har kritiserat detta, och jag förmodar att man här inte menar att det var felaktigt att ge utredningen förtur på den punkten. Den framstår för oss som väsentlig. Det står vi för, och vi har lagt fram förslag om äldrestöd, grundat på utredningens resultat. Då kommer nu frågan: Skall man ge en ytterligare förtur? Är det något som man kan bryta loss ur utredningen och säga, att man skall göra det med förtur? Jag konstaterar bara att arbetet nu hänger samman. Nu är det alltså fråga om den framtida försäkringens utformning, och därvid har utredningen också i uppdrag att även ta ställning till problemet om en eventuell obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då finns det alltså ingenting att bryta ut i detta sammanhang. Slutligen kommer man då fram till frågan: Får då utredningen all den expertis, som den behöver? Till det svarar jag, att vad utredningen begär i fråga om expertis för att kunna genomföra sitt arbete så skyndsamt som möjligt kommer den att få, nota bene om den håller sig inom någorlunda rimliga gränser. Hittills har vi inte nekat utredningen något i detta avseende. Vad är det då mer som ni begär? Nu har också folkpartiets ledare stigit fram och sagt, att konstruktionen av den nuvarande försäkringen är bra och att han inte har någonting emot att den tjänar som underlag vid bedömningen också av den framtida försäkringen. Jag vet inte om tidningen Veckans affärer som publicerade en specialrapport i fråga om försäkringen påverkat partierna på något sätt. Jag noterar bara att det i denna specialrapport, som utkom den 18 januari i år, bl.a. står att en medlem i en svensk arbetslöshetskassa med högsta utbetalningsklass ges bland det bästa arbetslöshetsstöd som finns på jorden. Detta är ett direkt citat, det är inte jag som uttalar mig utan det är Veckans affärer. Även utbetalningarna för de näst högsta klasserna är högre än det högsta skyddet i länder med obligatoriska system. Utredningen har varit över i Norge och tittat på förhållandena där. Jag har i olika sammanhang sett att man hänvisat till den norska obligatoriska försäkringen. Jag har ännu inte fått rapporten från utredningen, men jag har fått underhandsbesked som visar att den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, som i princip skall omfatta alla, omfattar ungefär 80 procent av löntagarna. Försäkringsbeloppen ligger mellan 6 och inte fullt 30 norska kronor. Jag är inte säker på att de svenska frivilliga arbetslöshetskassorna skulle acceptera ett obligatorium av den modellen, överflyttat från Norge till vårt land, utan här krävs nog något helt annat. Det är väl detta som man också inom de borgerliga partierna har kommit fram till, och jag tycker att detta är bra, om man där säger, att de arbetslöshetskassor som finns är utomordentligt goda instrument och att vi också vill bygga den framtida arbetslöshetsförsäkringen på dem. Jag säger inte detta bara för att ge ett erkännande för det utomordentliga arbete, som lagts ned inom dessa kassor, utan jag vill också konstatera att konstruktionen är av ett mycket förnämligt värde.
Herr talman! Herr statsrådet tog upp det påpekande jag gjorde om herr von Helands yrkande vid partistämman 1948 och kom sedan tillbaka till koalitionstiden och undrar varför det inte hänt någonting då. Ja, det är en gammal känd sanning, att partiskiljande frågor lades åt sidan under koalitionstiden! Denna fråga framstår ju inte som partiskiljande i dag. Och jag hälsar för egen del med tillfredsställelse, att inrikesministern i dag gör så klara deklarationer om en anslutning till tanken att göra en sådan konstruktion av försäkringen, som vi här talat om, och låta utredningen arbeta med detta, utan att det innebär att man raserar någonting av vad de frivilliga kassorna har byggt upp. Det är den utgångspunkt som jag för min del hade i den reservation, som jag avgett, och jag behöver alltså i det avseendet bara hänvisa till vad som där skrevs. Det förhåller sig på det sättet, att i varje fall inte jag har kritiserat inrikesministern för att han på våren 1967 gav förtur åt behandlingen av frågan om kontantstöd åt äldre.

Det är på denna punkt jag har satt in min kritik, men jag har samtidigt uttalat min tacksamhet över att inrikesministern nu vid utformningen av propositionen har så att säga tagit hänsyn till det påpekande, som gjorts i detta avseende under remissbehandlingen.

Herr talman! Eftersom inrikesministern åberopade den diskussion, som i remissdebatten fördes mellan herr Geijer, herr Dahlén och mig, skulle det vara anledning för mig att ställa en fråga. När vi i remissdebatten talade om arbetslöshetsförsäkringen, så talade herr Geijer så intensivt om alla de svårigheter som förelåg att över huvud taget ordna en försäkring av den typen, att jag fick den känslan att det var nära nog omöjligt att lösa problemet. Nu har inrikesministern flera gånger hänvisat till utredningen på samma sätt som op Ppositionsgruppsledarna gjorde vid detta tillfälle, och det skulle vara intressant att få veta den principiella inställningen. Efter alla de uttalanden om dessa svårigheter som gjorts och efter all den sölighet som har förekommit i fråga om behandlingen av detta ärende kan man börja undra, om man verkligen skall behöva ställa den frågan, men det kanske behövs: Anser inrikesministern och regeringen att vi skall sträva efter att genomföra en allmän arbetslöshetsförsäkring? Inrikesministern har betygat, att utredningen skall syssla med dessa saker. Man kan väl i alla fall ha en principiell åsikt om en sak, som föres fram, om man tycker att det är en trygghetsfråga av stor betydelse och att den bör lösas. Från centerpartiets sida har vi under en mycket lång tid sagt, att vi anser att den fråga det här gäller är en av de tre stora trygghetsfrågorna. Det är alltså fråga om sjukförsäkringen, ålderdomstryggheten och om trygghet vid arbetslöshet. Trots de svårigheter som föreligger vill vi i princip ge uttryck åt den uppfattningen, att en sådan försäkring absolut bör genomföras och att svårigheterna på något sätt bör övervinnas. Inrikesministern berörde inte herr Fälldins fråga om de tre åren, då ingenting hände. Det vittnar inte om något större intresse, när det inte händer någonting från år 1963 till år 1966. Det är klart att frågan blir starkare poängterad, när den aktualiseras mer genom de svårigheter vi för närvarande har med bl.a. en arbetslöshetssiffra i januari i år på 64 000. Någonting som också är svårt för oss är de många varslen om planerade inskränkningar som förekommit. Det kommer också att i varje fall betyda åtskilliga omställningsproblem, och därför vore det bra med en allmän arbetslöshetsförsäkring. Inom centerpartiet anser vi att detta är så angeläget att utredningen bör bedrivas med den allra största skyndsamhet. även om förhållandet här inte är detsamma, så måste jag kanske ändå säga att regeringen ibland kän få en eloge för sin oerhörda snabbhet att behandla saker och ting. När det gällde att åstadkomma 500 miljoner kronor till industrin, då tog det inte mer än tre månader, men när det gäller att åstadkomma en arbetslöshetsförsäkring, då vet jag inte hur många år det skall ta innan den blir genomförd. Alla dessa beredningar som nu finns inom departementen, som mycket snabbt kan få till stånd någonting och mycket snart kan lägga fram stora frågor, bevisar således att regeringen kan åstadkomma saker och ting med stor skyndsamhet. Jag vill sluta, herr talman, med att säga, att vår önskan är att man bedriver både utredningsarbetet och de senare åtgärderna även på detta område med den allra största skyndsamhet för att lösa denna mycket stora fråga.
Herr talman! Herr Bengtson talar om sölighet. Han tog upp ett allmänt resonemang om att regeringen inte vill någonting, och därför blir det ingenting. Han observerade tydligen inte att vi år 1967 begärde av KSA-utredningen att snabbt analysera problemet om hur ett stöd för de äldre skulle byggas upp. Jag har sagt att den utredningen arbetade på ett föredömligt sätt, var färdig efter ungefär fem månader, och dess resultat snabbremitterades. Nu ligger proposition på riksdagens bord — mindre än ett år efter det att vi begärde detta arbete av utredningen. Det är söligheten, herr Bengtson! Nej, herr Bengtson hör på en del, men det han inte vill höra det bara släpper han förbi sig, det låter han vara. Han går frankt upp i talarstolen och säger: Det var ju typiskt, inrikesministern svarade inte på herr Fälldins fråga varför det inte gjordes något åren 1963—1966! Jag ägnade en större del av mitt tidigare inlägg till att tala om det, men det bryr sig inte herr Bengtson om. Tydligen tror han att han är i TV alldeles ensam och att ingen kan bemöta honom. Nej, herr Bengtson, nu är vi i riksdagens första kammare, och där är det inte bara jag som sitter och lyssnar, utan också en rad av gemensamma kamrater. De börjar känna herr Bengtson, och kanske särskilt uppmärksammar vad han säger och inte säger. Och det han underlåter att säga är en hel del. Jag talade om varför vi år 1964 inte tog ställning till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring utan ville avvakta arbetsmarknadsutredningen. Jo, det var därför att den innehöll besked om att de också skulle överväga kontantstödet. Så enkelt, som herr Bengtson gör det till, är det alltså inte! Herr Bengtson säger vidare, att han vill ha en »principförklaring» från mig om den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. I direktiven står det: »Skulle utredningen finna att någon form av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring behövs, bör möjligheterna att samordna den med den nuvarande frivilliga försäkringen undersökas.» Det är utredningens uppdrag, och jag har sagt att den skall få all den expertis som behövs för att påskynda arbetet. Kan mer sägas? Herr Bengtson menar att inrikesministern inte ens vill uttala om han har en uppfattning om det behövs eller inte. Det låter han utredningen först ta ställning till. Men är det inte ganska rimligt att göra så? Betyder det alltså, att herr Bengtson och centerpartiet har tagit ståndpunkt för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vare sig en sådan behövs eller inte? Det förefaller så av herr Bengtsons resonemang nu, och det förefaller ofta som om herr Bengtson argumenterar från den utgångspunkten, att det spelar inte så stor roll om det behövs eller inte bara det för tillfället låter bra.

Herr talman! Eftersom jag vid olika tillfällen under denna debatt blivit åberopad, finns det anledning för mig att säga några ord, inte minst efter herr Bengtsons anförande. Han har sagt att jag under den debatt som ägde rum tidigare — det var remissdebatten — skulle ha rest speciella hinder för ett realiserande av en sådan här försäkring. Det har jag inte gjort! Hindren och svårigheterna finns redan. Tekniskt sett är det ingen svårighet att ordna en försäkring som täcker hela samhället. Det är emellertid vissa fundamentala principer, som man då måste komma till rätta med. Det är för det första frågan vilka grupper en sådan obligatorisk försäkring skall omfatta. Skall den omfatta löneanställda eller skall den omfatta hela svenska folket? Jag förstår av en del yttranden som har fällts här, att försäkringen borde omfatta även sådana personer som icke är löneanställda — och det är helt möjligt att ordna försäkringen på det sättet. Men då kommer naturligtvis i ännu högre grad också finansieringsproblemet in i bilden. Om försäkringen skall omfatta icke-löneanställda reses ju omedelbart också problemet, hur vi skall göra i fråga om de kvinnor som inte har löneanställning. Konsekvensen borde ju bjuda att kvinnorna, alltså även hemmafruar, skall omfattas av en sådan försäkring, ty det är tusentals, ja, många tusentals kvinnor runt om i landet, som står till arbetsmarknadens förfogande och som gärna ville ta ett arbete om de hade möjligheter därtill och om det funnes arbete. Och om kvinnorna befinner sig i den situationen, varför skulle inte de också omfattas av en försäkring uppbyggd på detta sätt? Det är sådana här frågor som uppställer sig och som medför svåra avvägningsproblem, men jag vill klart utsäga, att det finns tekniska möjligheter att lösa problemet. De svårigheterna är lätta att överkomma. Däremot blir finansieringsfrågan naturligtvis mer betydelsefull, och ju större kollektivet görs desto svårare blir finansieringsfrågan. Om man kan lägga hela finansieringen på staten, blir det ju en enkel matematik. Men jag förmodar att det inte är möjligt att renodlat gå den vägen, utan man får försöka finna kombinationer av något slag. Jag skall inte inveckla mig vidare i dessa frågor. Jag vill bara påpeka att det inte är någon enkel problematik att komma fram till lösningar. Inom fackföreningsrörelsen sysselsätter vi oss rätt mycket med överläggningar om hur en fråga av denna art skulle kunna lösas på ett annat sätt än den nu är löst — alltså så, att man finge en försäkring som på något sätt är ett komplement till de frivilliga kassor som har byggts upp under tiden. I detta sammanhang vill jag säga en sak till herr Fälldin. Han har anfört att de kassor som finns har kunnat byggas upp under goda tider och därför också kunnat skaffa sig en rätt god ekonomisk grund att stå på. Nästan alla kassor byggdes upp under en ekonomisk period som var ganska besvärlig. Kassorna kom nämligen till i mitten av 1930-talet, och då förelåg det sannerligen inga gynnsamma förutsättningar jämförbara med det sysselsättningsläge som har existerat t.ex. under 1950-talet. De kassorna har alltså kämpat sig fram under ganska stora svårigheter, men de har ändå stabiliserat sig till vad de för närvarande är. Jag tror inte man bör låta alltför mycket känslotänkande gå i frågeställningen då det gäller en teknisk utformning. Jag är övertygad om att vill vi ha en understödsverksamhet, som vilar på en bredare bas, så är det möjligt att även ordna på det sättet, men då måste vi också vara beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna. Dessa måste bli ganska stora för samhället, men även för de försäkrade. Jag vet att de som nu är oförsäkrade i stor utsträckning inte vill vara försäkrade, om de skall göra någon egen prestation, vilket de får göra som nu är försäkrade i befintliga kassor.

Herr talman! Den som oförvållat blir arbetslös och inte kan erbjudas arbete, bör i princip få ersättning i försäkringens form. Där, herrar inrikesminister och Arne Geijer, är deklarationen ifrån centerns sida, men det tycks vara svårt att säga något liknande från regeringens sida. Där talar man ständigt om att man måste avvakta och invänta. Vi vet att det inte är säkert, att en sådan här försäkring kan bli fulländad med en gång. Vi har ATP, som verkat så länge och fortfarande lider av stora brister. Vi har säkerligen brister inom sjukförsäkringen också. Men vi brukar besluta i princip, så långt vi kan se på det lämpligaste sättet, och sedan får vi med hjälp av olika erfarenheter korrigera de felaktigheter, som eventuellt uppkommit. Jag har velat framhålla att det tycks vara väldigt svårt att från regeringen få fram, att man verkligen syftar till att i försäkringens form få skydd också för arbetslöshet. Jag är helt medveten om de problem och svårigheter herr Geijer talade om. När det gäller kvinnornas eventuella möjligheter att ta arbete får man också räkna med den konsekvensen, att om en kvinna anmäler sig till arbetslöshetsförsäkring och får denna, blir hon också uppsatt som arbetssökande, och i och med att arbete kan erbjudas dem är ju problemet löst. över hela fältet blir det på samma sätt. Man får, herr talman, inte någon känsla av skyndsamhet i detta fall. Vi har en rik flora av utredningar, och det går alltid att hänvisa till pågående utredningar, om man inte vill skynda på arbetet. Vi hoppas dock, att dessa debatter skall leda till att arbetet verkligen blir bedrivet med största skyndsamhet. Jag får tacka för de mera personliga saker, som inrikesministern sade om mig. Jag vill bara göra kommentaren, att vi vanliga riksdagsmän inte har så lätt för att bli ensamma i TV. Däremot har statsråden ganska lätt för att bli ensamma i TV — det sker mycket ofta.
Herr talman! För att det inte skall bli något missförstånd mellan herr Geijer och mig vill jag gärna betyga, att det är alldeles riktigt att de flesta av de nuvarande arbetslöshetskassorna byggdes upp under en period som präglades av mycket stor arbetslöshet. Vad jag försökte säga var, att i dag så har de flesta av dem den buffertfaktor i form av fonder, som en period av relativt låg arbetslöshet har givit dem. När man nu skall starta en arbetslöshetskassa, behöver man ett rätt stort kollektiv, och man har nu inte den utjämningsfaktor som tillgången till en fond innebär. Det är därför inte så enkelt att med en gång ens på den frivilliga vägen få fram separata kassor. Det var vad jag försökte säga.

Herr talman! Det motionspar som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 12 har enhälligt avstyrkts av utskottet. I fjol väcktes i båda kamrarna motioner med i huvudsak samma innehåll. De behandlades i första lagutskottet, som också avstyrkte dem. Skillnaden är att den gången åtta ledamöter — eller halva utskottet — reserverade sig till förmån för motionärernas utredningsyrkande. Denna olikformighet i utskottsbehandlingen kan kanske tjäna som ursäkt för att jag såsom en av motionärerna tar kammarens tid i anspråk med ett inlägg i denna fråga. I motionerna föreslås en utredning av frågan om offentlig auktorisation av låssmeder. Det är ju så, som alla vet, att låssmeder genom sin yrkeskunskap har särskilda möjligheter att skaffa sig tillträde till lokaler av olika slag. Ja, man kan väl med en travestering säga, att låssmeder kan man inte stänga ute. Lyckligtvis är det så, att låssmeder i regel är utomordentligt hederliga och ansvarskännande människor, som inte missbrukar 'sin yrkesskicklighet. Men man kan inte inom något yrke hundraprocentigt skydda sig mot opålitliga personer. Det finns t. ex, människor som begår inbrott och stölder, och det är naturligtvis inte bra om sådana får anställning i ett låssmedsföretag. Man kan ha en aldrig så frigjord inställning till frågan om straffade personers återin passning i samhälle och arbetsliv men ändå erkänna, att de som har varit straffade för sådana brott som jag nyss nämnde inte är lämpliga som låssmeder. Inom låssmedsbranschen är man helt medveten om de krav som yrket ställer, och det finns en sammanslutning, Sveriges låssmedsmästares riksförbund, som har till syfte att verka för att upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder, på vilken allmänheten skall kunna ställa berättigade krav på redbarhet och pålitlighet. Den som ville bli medlem i sammanslutningen måste tidigare styrka sin redbarhet genom s.k. vandelsintyg från polisen. Enligt den nya lagstiftning om kriminalregister och polisregister som infördes för några år sedan kan en enskild person inte få utdrag ur något sådant register — som motsvarar vandelsintyg — utan att Kungl. Maj:t har givit sitt tillstånd till det för visst ändamål. Sveriges hantverksoch industriorganisation ansökte i slutet av 1966 om Kungl. Maj:ts tillstånd för utövare av låssmedsyrket att få ut sådana utdrag. Det blev emellertid avslag. När Kungl, Maj:t på detta sätt satt definitivt stopp för branschorganisationens möjligheter att själv lösa auktorisationsfrågan, är det viktigt att få till stånd en utredning om offentlig auktorisation så som föreslås i motionerna. Utskottet anser visserligen att en auktorisation är obehövlig, men den uppfattningen delas inte av de myndigheter och organisationer som yttrade sig till första lagutskottet i fjol. Kriminalvårdsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, överståthållarämbetet, Sveriges hantverksoch industriorganisation och Stockholms handelskammare uttalade sig alla för att det skulle ordnas någon form av auktorisation för yrkesutövare inom låssmedsbranschen. Herr talman! Med detta stöd från sakkunskapen tillåter jag mig att yrka bifall till motionerna I: 269 och II: 337.

Herr talman! Jag hade knappast väntat att det här skulle yrkas bifall till motionerna med hänsyn till att de blivit avstyrkta av ett enhälligt utskott. Jag kan ju förstå motionären herr Tistads besvikelse över att det inte föreligger någon reservation i anslutning till tredje lagutskottets utlåtande.

När ärendet behandlades i år, ställdes i tredje lagutskottet frågan, varför företag inom låssmedsbranschen borde genomgå kontroll och auktorisation.

Ja, herr talman, jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag avser inte att här gå in i polemik med herr Werner och inte heller att ge någon längre redogörelse för utskottets behandling av dessa motioner. Anledningen är att det har ansetts lämpligt att eventuell debatt i vietnamfrågan får ingå i den utrikespolitiska debatt som kommer i kamrarna om cirka en vecka. Med det skulle jag kunna nöja mig. Låt mig bara tillägga att jag har noterat att herr Werner har observerat att utskottets utlåtande är hållet i positiv anda med hänsyn till motionernas innehåll, och det är alldeles riktigt. I utskottets utlåtande på sid. 3 ges ju klart uttryck för vad utskottet anser. Därtill kan läggas att utskottet är enhälligt i sin tillstyrkan av det utlåtande som nu föreläggs riksdagen. Med detta korta inlägg vill jag yrka avslag på motionerna och ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även om partiledarna har kommit överens om att för sitt vidkommande spara den mera ingående vietnamdebatten till nästa vecka, tycker jag att det av särskilda skäl nu finns anledning att göra en kommentar, inte minst därför att denna fråga genom de senaste dagarnas händelser har fått en rykande aktualitet. Som utskottets ordförande herr Geijer nyligen har påpekat innehåller motionen samma krav som i fjol, och utskottsutlåtandet är också i väsentlig grad en repris på argumentering och motivering. Utskottet förordar också samma beslut som i fjol, dvs. att vi bevarar status quo i de diplomatiska relationerna med Nordvietnam. Utskottet finner att det inte är lämpligt att nu erkänna Nordvietnams regering då detta inte skulle gagna freden och öka förutsättningarna för förhandlingar. De facto har också parallellitet uppnåtts i våra relationer till Sydoch Nordvietnam. Om ett erkännande av Nordvietnam på minsta sätt skulle bidra till att öka möjligheterna till fred och fredsförhandlingar borde vi inte tveka ett ögonblick utan erkänna Nordvietnam. Men inte ens motionärerna kan tro att så skulle bli fallet, dvs. att ett erkännande skulle öka möjligheterna till och påskynda förhandlingar. I detta känsliga läge är det lämpligt, anser utskottet, att behålla status quo. Annars kunde en åtgärd vålla missförstånd och vantolkas till nackdel för vår neutralitetspolitik. Hur lätt sådana vantolkningar kan uppstå visar sig just i dessa dagar då man både inom vårt land och i grannländer talar och skriver som om svensk neutralitetspolitik hade fått slagsida och blivit obalanserad. Detta tal måste med kraft tillbakavisas såsom grundlöst. Upphovet till den nya kritiken och talet om bristande balans i neutralitetspolitiken är den aktuella episoden med hemkallandet av den amerikanske stockholmsambassadören. Det har givits en mycket vidlyftig tolkning på sina håll i den svenska oppositionen och i grannländers press. Jag tror att det finns anledning att ta denna händelse med fattning och inte överbetona innebörden — annars skulle man kunna bidra till att ge intryck just av obalans i neutralitetspolitiken. Jag tycker för min del att hemkallandet av USA-ambassadören är en ledsam händelse. Man måste beklaga den och kan finna den onödigt brysk. Den ger intryck av att USA önskar påverka svensk utrikespolitik och dämpa kritiken i vietnamfrågan. Ambassadören har sagt att han skall komma tillbaka, men episoden visar ändå irritation på officiell amerikansk sida över den svenska kritiken mot USA:s vietnampolitik. Denna kritik har stor räckvidd i svensk opinion, från regeringen och riksdagen, till praktiskt taget hela Organisations-Sverige. Kritiken vänder sig mot kriget och krigspolitiken, manar de krigförande till nedtrappning och förhandling. Det ligger i sakens natur att kritiken har skärpts år efter år i takt med utvidgningen av kriget, i takt med det ökade hot som kriget i Vietnam skapar mot världsfreden.

Sverige önskar ha traditionellt goda förbindelser med USA, vars stora förtjänster på många områden vi prisar och vars insatser med generöst stöd av typen Marshall-hjälpen etc. vi också uppskattar. Men dessa relationer kan inte köpas till priset av tystnad med vår kritik av krigspolitiken i Vietnam.

Svensk neutralitet kan inte få betyda passivitet och tystnad inför ett krig som allt mer framstår som ett av den nyare tidens mest meningslösa. I denna huvudfråga — och just detta är kärnfrågan i den debatt som blossat upp de senaste dagarna med ny skärpa — bör rimligen partierna stå samlade. Allra minst kan socialdemokratin ge avkall på denna ståndpunkt. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att högerledaren herr Holmberg begärt att statsrådet Palme skall lämna regeringen för sitt tal på Sergels torg härom veckan. Denna reaktion från herr Holmberg kommer först sedan den amerikanske ambassadören meddelat att han kallats hem för konsultation. Under de veckor som har gått mellan demonstrationen och ambassadör Heaths meddelande teg herr Holmberg. Han framställde inget krav på herr Palmes avgång. Han gör det signifikativt nog just som han officiellt öppnar sitt partis valrörelse i Skåne. Om regeringen skulle falla undan för herr Holmbergs krav, då skulle den i sanning göra vår neutralitetspolitik en verklig björntjänst. Det skulle då framstå som en åtgärd för att behaga och blidka den amerikanska regeringen, som om vi föll undan för vad som i vårt land och runt om i världen måste uppfattas som en amerikansk påtryckning. Då kunde vi börja tala om slagsida i neutralitetspolitiken, då kunde vi riskera den allmänna tilltron till vår självstän diga utrikespolitik. Ett sådant steg skulle inte bara skada Sverige utan också skada Amerikas politiska ställning. Det skulle ge ett intryck av att vi i vårt land hade en allvarlig kris när det gäller vår neutralitetspolitik och vår ståndpunkt i vietnamkriget, när det i själva verket i dessa frågor de facto råder bred samling. Att inrikta uppmärksamheten på en detalj i neutralitetspolitiken och vietnamdebatten — nämligen statsrådet Palmes deltagande i demonstrationståget och tal på Sergels torg — är att förvrida perspektivet i huvudfrågan. Statsrådet Palme sade i sitt tal vad statsråd och andra framstående politiker sagt före honom, i vårt land och i omvärlden. Det skulle vara skändligt att kasta ut honom ur regeringen fördenskull, att låta en enda person, om än minister, bära skulden, Det är ett barockt förslag. I bästa fall kan det förklaras av att högerledaren varit i affekt eller också hemfallit åt en stämning som kan uppstå vid ett folkmöte under en begynnande valrörelse. Jag antar att kravet på ett statsråds avgång på grund av vietnamkritiken icke kommer att upprepas i riksdagen, långt mindre vinna anslutning från annat ledande håll i partierna eller i vår allmänna opinionsbildning. När kommunistledaren Hermansson och hans partiledning har rest ett krav som innebär att Sverige bör svara USA med samma mynt, som det heter — nämligen att vi skulle kalla hem vår ambassadör i Washington — tå tycker jag att herr Hermansson och herr Holmberg kan ta varandra i hand. De företräder med sina förslag var på sitt sätt en ytterlighetspolitik som icke kan gagna vår neutralitetspolitik men väl skada den. Jag hoppas att man, inför torsdag i nästa vecka, skall under eftertankens respit tona ner denna debatt och att varken herr Holmberg eller herr Hermansson skall vidhålla sina förslag. Jag vågar hävda att statsrådet Palme åtnjuter orubbat förtroende i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få anknyta till vad utrikesutskottets ärade ordförande herr Geijer nyss sade från denna talarstol. Vi har mellan partierna — inte mellan partiledarna, herr Möller — i dag på morgonen träffat en Ööverenskommelse att av praktiska skäl i den debatt om utrikespolitiken som vi ju skall hålla i nästa vecka då också ta vietnamfrågan. För min del tänker jag, herr talman, inte bryta denna överenskommelse. Det står givetvis var och en fritt att inte följa en överenskommelse, och jag riktar ingen anklagelse mot herr Möller. Var och en har rättighet att säga vad han vill. Jag bara vill korrigera hans påstående att det rör sig om en uppgörelse som träffats mellan partiledarna. Så är det icke. Hos herr Erlander bekräftades i dag kl. 9.30 att vi av praktiska skäl skulle ta debatten på en gång, i alla partiernas intresse.

Herr talman! Självfallet har inte heller jag någon anledning att bryta den överenskommelse som träffats om att frågan om Vietnam och frågan om vad som sammanhänger med den amerikanske ambassadörens hemkallande för konsultationer skall tas upp först i samband med utrikesdebatten den 21 mars. Jag tvingas emellertid göra två mycket korta korrigeringar när det gäller herr Möllers inlägg. Herr Möller framhöll att jag i min kritik mot framför allt herr Palme hade kommit en vecka eller två veckor för sent och att jag borde ha framfört vår och min egen uppfattning tidigare.

Dessutom föranledde ju dessa inlägg interpellationer i andra kammaren av högermannen herr Turesson.

Jag vidhåller självfallet detta, men jag kommer närmare att utveckla hela den problematik som har lett fram till denna ståndpunkt i samband med den stora utrikespolitiska debatten.

Herr talman! Jag vill bara rätta till ett litet missförstånd som herr Werner gjorde sig skyldig till. Jag har inte varit med om att träffa en överenskommelse om att herr Werner inte skulle få säga vad han vill här. Det skulle vara fullständigt otänkbart med den inställning jag har till ledamöternas rätt att yttra sig i de frågor som förekommer. Det var helt klart att kommunisten herr Werner givetvis skulle tala om sin motion, och vem kan förbjuda honom att göra det? Det är alltså en fullständig orimlighet, som herr Werner försöker göra gällande, att någon skulle ha varit av annan mening. Det var också alldeles uppenbart, när vi nu har ett enigt utrikesutskott i denna fråga, att socialdemokraterna ansåg att det inte fanns anledning att någon annan än utrikesutskottets ordförande skulle föra vår gemensamma talan. Herr Möller har inte ansett det, och det är hans ensak.

Herr talman! Debatten i dag om utrikesutskottets utlåtande nr 1 gäller upprättandet av diplomatiska förbindelser med Demokratiska Republiken Vietnam. Det föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, som både herr Möller och jag står bakom. Vi brukar inte ta till orda i frågor där utskottet är enhälligt, utan anser det vara fullt tillräckligt med vad utskottets ordförande har sagt. Det blir en utrikesdebatt om en vecka. Jag skall därför inte säga mer om detta nu utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den överenskommelse som partiernas ledningar har träffat känner jag inte till innebörden av. Oavsett det kan den ju inte haft till innebörd att utskottets ledamöter eller övriga riksdagsledamöter inte skulle kunna ta till orda i denna fråga, alldeles särskilt som det är en så speciell aktualitet kring hela debatten och där det finns stark anledning att omedelbart reagera mot högerledarens aktion. Jag skall inte fördjupa debatten kring detta. Men jag konstaterar att när jag påpekade att herr Holmberg inte har tagit upp frågan om herr Palmes avgång eller begärt detta förrän veckor efter det bekanta mötet, så hänvisar herr Holmberg till herr Bohmans tal. Veterligen har herr Bohman inte krävt herr Palmes avgång! Det var först på valmötet i Skåne i förrgår som herr Holmberg framförde denna tanke — veckor efter den aktuella anledningen.

Herr talman! Den år 1965 beslutade skatteutjämningsreformen var ett stort framsteg i en strävan att utjämna de kommunala kostnaderna mellan kommuner av olika struktur och bärkraft. Genom reformen har det varit möjligt för kommuner med lågt skatteunderlag och höga kostnader för skolor, socialvård och annan kommunal verksamhet att ge sina innevånare en i förhållande till bättre lottade kommuner jämförbar service. Även om denna reform för staten innebär en stor och tung kostnad är den dock nödvändig. Utgiften skulle i annat fall ha drabbat skattebetalarna via kommunalskatten, och den skulle då slå ojämnt och orättvist. En fortsatt utjämning av de kommunala kostnaderna torde vara nödvändig och det torde allt så finnas anledning att återkomma på den punkten. Den fråga som riksdagen i dag har att behandla gäller inte reformen som sådan utan motionsledes framförda förslag om justeringar av gränsdragningen mellan de olika skattekraftsområdena. Systemet bygger ju på en uppdelning av landet i tre olika skattekraftsområden, där ingående kommuner enligt förordningen tillförsäkras ett visst skatteunderlag med olika procenttal av medelskatteunderlaget i landet. Det är givet att det i gränsområden uppstår frågor om avvägningen är riktigt genomförd med hänsyn till respektive områdens allmänna förutsättningar och om inte vissa områden borde uppflyttas till närmast högre skattekraftsområde. Den frågan har ställts i en motion av representanter för Gävleborgs län. Man anser att främst landstingsområdet borde tillhöra samma skattekraftsområde som södra Norrland i övrigt, eftersom t.ex. skatteunderlaget i Gävleborgs län är lägre per innevånare än i Norrland i övrigt. Samma fråga har väckts i motioner av riksdagsmän från Dalarna, där skattekraftsområdena skär igenom även vissa kommunblock. Utskottet föreslår att motionerna avslås. Den reservation som avlämnats i ärendet går inte heller ut på bifall till motionerna, utan man vill ha en riksdagsskrivelse vari aktualiseras frågan om Översyn och justering av nu gällande skattekraftsområdesgränser, där sådan visat sig vara skälig och påkallad. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under denna punkt i huvudtiteln begär departementschefen ett förslagsanslag på 1 380 miljoner kronor till skatteutjämningsbidrag för kommuner m.m. I anslutning härtill kanske det kan vara på sin plats att notera att bidrag har beviljats under åren 1966— 1968 med totalt för respektive år 1052 miljoner, 1157 miljoner och 1307 miljoner kronor. Det har alltså varit en stadigt stigande kurva under de år som har förflutit.

Vid riksdagsbehandlingen av frågan träffades emellertid en kompromiss, som innebar att hela landskapet Hälsingland i Gävleborgs län och åtta landskommuner i Kopparbergs län överfördes till skattekraftsområde 2. I anslutning till behandlingen av dessa motioner erinrar utskottet jämväl om att i förordningen om skatteutjämningsbidrag har intagits en bestämmelse som ger Kungl. Maj:t möjlighet att när särskilda skäl föreligger förordna om avsteg från den föreskrivna områdesindelningen. Utskottet har vid behandlingen av motionerna ej funnit att sådana särskilda skäl föreligger att man skulle förorda en ändring, varför motionerna avstyrkes. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har under ett flertal år anfört mina kritiska synpunkter till denna punkt av statens geologiska undersöknings verksamhet. Det förhållandet att jag inte som tidigare har en blank reservation fogad till punkten beror inte på att jag frångått min mening utan på att jag tyvärr inte haft tillfälle deltaga i utskottets behandling av ärendet. Min kritik är att jag inte förstår meningen med att år efter år prospektera bort ett tiotal miljoner kronor utan att lönsamt utbyte av malm tillföres folkhushållet, vilket ju sker när privata gruvföretag prospekterar. Inget privatföretag skulle för övrigt ha råd att driva sin prospekteringsverksamhet på det sätt som SGU kan göra i egenskap av en statlig institution. Vi lider brist på en lång rad metaller som finns i vår jord, t.ex. koppar och silver, för att-nämna ett par av de mest aktuella. Därför är det för mig mycket svårförståeligt att SGU prospekterar på det sätt som sker. Emellertid har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Den reservation som vid punkten 26 har fogats till statsutskottets utlåtande nr 7 rör medelsanvisningen för inköp av fastigheter för förvaltningsändamål, I motionerna I:621 och II: 779 har uttalats att det är angeläget att behovet av lokaler för statsförvaltningen tillgodoses, och här har utskottet också haft en med reservanterna gemensam uppfattning. När det gäller medelsanvisningen har emellertid reservanterna ansett att ett investeringsanslag på 5 miljoner kronor borde vara tillräckligt. Byggnadsstyrelsen har i sina petita till finansdepartementet uttalat att medelsbehovet om samtliga planerade fastighetsköp skulle komma till stånd beräknas till cirka 48 miljoner kronor. Man räknar där upp bl.a. 14 städer, där förhandlingar om förvärv pågår. Byggnadsstyrelsen tillägger dock i sin skrivning att styrelsen på grund av ovissheten om den framtida länsindelningen i väsentliga avseenden saknar underlag för såväl planering som erforderliga fastighetsförvärv. Med hänsyn härtill anser styrelsen att fastighetsförvärven bör begränsas på vissa orter. Under sjuårsperioden 1961 68 har för fastighetsköp, främst för länsförvaltningarna, anvisats 43,7 miljoner kronor, d.v.s. i genomsnitt 6,3 miljoner per år. För innevarande budgetår står 32,7 miljoner kronor till byggnadsstyrelsens disposition, och jag har mig bekant att endast en bråkdel av denna summa har disponerats. Då beslutsunderlag i väsentliga avseenden saknas för ytterligare förvärv av fastig heter för förvaltningsändamål, torde med all sannolikhet till disposition redan stående medel täcka behovet under kommande budgetår. Herr talman! Med hänsyn härtill har reservanterna ansett en ytterligare prutning med 5 miljoner kronor vara väl motiverad utöver de 5 miljoner kronor som departementschefen har ansett sig kunna nedsätta byggnadsstyrelsens begäran med, och jag yrkar bifall till den vid punkten fogade reservationen.

Herr talman! Som herr Ottosson nyss upplyste oss om, disponerar byggnadsstyrelsen för närvarande 32,7 miljoner kronor för inköp av fastigheter. De planerade inköpen uppgår till ett värde av cirka 48 miljoner kronor, och därför har styrelsen begärt ytterligare 15 miljoner. Departementschefen har emellertid ansett sig kunna pruta 5 miljoner på denna framställning och begär alltså för det angivna ändamålet 10 miljoner kronor i nästa års budget. Att man då skulle pruta ytterligare 5 miljoner har i varje fall utskottsmajoriteten inte kunnat gå med på. Utskottet tillstyrker därför departementschefens framställning om ett anslag på 10 miljoner kronor, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till detta.

Herr talman! Till denna punkt har utskottets borgerliga ledamöter fogat en reservation, som avser anvisande av medel till en handelssekreterartjänst utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Vårt lands välstånd beror i hög grad på våra industriers möjlighet att hävda sig på världsmarknaden. Självfallet är den kommersiella bearbetningen av utlandsmarknaderna i första hand en näringslivets egen angelägenhet. Vår traditionella exportindustri har också i stor utsträckning en väl utbyggd exportorganisation. Men inför de perspektiv som en ökad marknad bjuder är det angeläget att även ge våra mindre och medelstora industrier bättre möjligheter att skapa kontakter på världsmarknaden. Det är här som handelssekreterarna framför allt utgör ett viktigt komplement. Jag kan av egen erfarenhet från min bygd bekräfta inte bara att handelssekreterarna utgjort en värdefull tillgång som representanter för Sverige i de länder där de är stationerade, utan även att de blir i tillfälle att lämna värdefull information om marknadsfrågor vid sina kontaktresor i hemlandet. Utskottet har uttalat att det är ett allmänt intresse, att kontakterna med för vår land viktiga marknader kan stärkas och utvidgas. Man har också i utskottet varit ense om den betydelsefulla insats som handelssekreterarna utför. Men när det gällt att besluta om utökning av antalet handelssekreterare har enigheten spruckit. Exportföreningen har framfört önskemål om tre nya handelssekreterare med placering i respektive Östeuropa , Fjärran Östern och sydöstra delen av Amerikas förenta stater . önskemålen har bl.a. motiverats med att de möjligheter till ökad öst-västhandel, som särskilt under senare tid yppat sig, gör det angeläget att den kommersiella bevakningen av öÖsteuropa intensifieras. Det är vidare önskvärt att en handelssekreterare i Fjärran Östern bevakar de av internationella och nationella organ finansierade utvecklingsprojekten i dessa länder. Vidare har Exportföreningen framhållit att marknadsområdet i sydöstra delarna av Amerika utvecklas snabbt och kan väntas fortsätta att expandera och därigenom motivera en starkare kommersiell bevakning från vår sida. Reservanterna som haft att ta ställning till två motionspar, i vilka yrkats på en respektive två nya handelssekreterare utöver Kungl. Maj:ts förslag, har förordat en ny befattning utöver vad Kungl. Maj:t har anvisat medel till och yrkat att medel skall beviljas för två nya handelssekreterare med placering i Prag och Bangkok. Reservanterna instämmer med Exportföreningens motivering och är angelägna att framhålla att när det gäller kontakterna med Östeuropa vårt land bör söka så snabbt som möjligt få bättre kontaktmöjligheter och därigenom ett utvidgat handelsutbyte. När det gäller placeringen av en handelssekreterare i Bangkok vill reservanterna bl.a. peka på att förutom att FN och Världsbanken från Bangkok dirigerar en stor del av projekten för u-lands insatser på olika områden så har Asiatiska utvecklingsbanken sitt säte där. En handelssekreterare torde där ha stora möjligheter att spåra upp projekt som har intresse för svensk företagsamhet och kan därför bli en kontaktman av betydande värde. I förhållande till kostnaden torde bevakningen av nya utlandsmarknader genom tillsättandet av handelssekreterare vara en synnerligen god investering. Tillsättandet av handelssekreterare bör enligt reservanternas mening inte vara beroende av en traditionell utbyggnadstakt, utan bör i första hand göras beroende av angelägenhetsgraden. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill erinra om att från budgetåret 1962 68 har antalet handelssekreterare ökat från 7 till 13. I den utredning som gjordes i frågan räknade man med att det totalt skulle inrättas 10 dylika kontor. Vi har alltså redan överskridit det antalet, och för nästa budgetår torde vi av allt att döma få 14 handelssekreterare. Detta vittnar väl om något om det positiva intresse som visas för denna organisation. Man kan konstatera att differenserna mellan majoriteten i utskottet och reservanterna är lindrigt sagt hårfina. Den fråga där vi har olika uppfattningar gäller, som herr Ottosson har påpekat, hur många handelssekreterare som skall utses för nästa budgetår. Vid utskottsbehandlingen, där vi ju har haft särskilda föredragningar i ärendet från departementet, har vi inom utskottsmajoriteten kommit till slutsatsen, att den avvägning som departementschefen har gjort är väl grundad, varför vi tillstyrkt departementschefens förslag. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid punkt 8, där frågor om främjande av utrikeshandeln förekommer, föreslår Kungl. Maj:t att småindustrins exportråd och småindustrins exportbyrå tilldelas ett anslag av 431 000 kronor. I motioner från mittenpartierna har yrkats en höjning av anslaget till 492 000 kronor. Detta belopp överensstämmer med vad: småindustrins exportråd har yrkat i ett alternativ 2, som siktar till en utbyggnad av verksamheten utöver nuvarande nivå. Utskottet, som tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag, säger att motionärerna inte anfört några skäl för en höjning. Jag vill därför framföra några synpunkter på denna fråga. Rent allmänt anser jag att det finns mycket stor anledning att möjliggöra en ökning av verksamheten för att främja utrikeshandeln. Vårt land är mycket beroende av en livlig utrikeshandel. Vår begränsade hemmamarknad gör det inte möjligt att utnyttja fördelarna med långa serier enbart genom försäljning på hemmamarknaden. En förutsättning för att vi skall kunna tillgodogöra oss det höga tekniska kunnande och den kvalitetsproduktion som finns i Sverige är att vi har en stor utlandsförsäljning. Den kraftiga rationaliseringen inom vår industri gör att vi kontinuerligt ökar produktionen per arbetare. Vi flyttar dessutom över ny arbetskraft från jordoch skogsbruk, och vi för in mera kvinnlig arbetskraft i produktionen. Resultatet av detta blir en starkt ökande industriproduktion, som det inte är tänkbart att konsumera inom landet. Det krävs därför inte endast att vi uppehåller en jämn och god exportnivå, utan också att denna nivå ständigt ökar, om vi skall kunna behålla vår höga levnadsstandard. I dagens konjunkturläge, där det råder brist på sysselsättningsmöjligheter, är det alldeles särskilt angeläget att öka exportförsäljningen. Om vi gör en jämförelse med de belopp vi i dag satsar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är det anmärkningsvärt att man inte lägger större vikt vid en förebyggande arbetsmarknadspolitik, vilket en stimulans av exportförsäljningen innebär. I vårt land svarar mindre och medelstora företag för en mycket betydande andel av produktionen. Företag med upp till 50 anställda svarar för ungefär en tredjedel av industriproduktionen. För mindre och medelstora orter är denna företagsform oumbärlig, och man har anledning anta att dess betydelse kommer att växa i den mån vi bygger ut vår lokaliseringspolitik. De mindre företagens styrka ligger framför allt på den tekniska sidan. En mycket stor andel av de nya idéer som ligger till grund för nya produkter och tillverkningsobjekt kommer från denna del av industrin. Svagheten ligger framför allt på försäljningssidan, på den marknadsmässiga sidan. Men man har mer och mer anammat samverkanstanken, att gemensamt söka vinna de fördelar som stordrift och storföretag har. Småindustrins exportråd och småindustrins exportbyrå är uttryck för denna vilja att söka kompensera de handikapp som mindre företag har, främst på marknadsföringens område. De medel som anslås för att stimulera den verksamhet som här be drivs måste anses vara väl använda medel, och man har anledning förvänta att de kommer att leda till en ökning av utrikeshandeln och alltså bli mycket lönsamma investeringar. Småindustrins exportbyrå har visat sig kunna göra goda insatser på detta område. Man har ett omfattande program för att stödja och underlätta exportansträngningarna från den mindre industrin. I årets petita har man särskilt framhållit avsikten att bygga ut marknadsföringen. Man vill ha en ny tjänst för handläggning av sådana ärenden. Byrån räknar med att dessa insatser skall bli självbärande på sikt genom avgifter från företag inom näringslivet som anlitar byrån. Men i initialskedet anser man sig behöva stöd för att snabbt få i gång verksamheten. Det höjda anslag som begäres skulle närmast möjliggöra denna ökade insats på marknadsföringens område. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen på denna punkt.

Herr talman! Den reservation som herrarna här pläderat för innebär en uppräkning av anslaget till småindustrins exportråd med 61000 kronor, alltså till totalt de 99000 kronor som vederbörande hade begärt. I anslutning till detta yrkande vill jag erinra om att departementschefen under denna punkt som har titeln »Främjande av utrikeshandeln, m.m.» föreslår väsentliga ökningar. Sålunda uppräknas anslaget för kommersiell information i utlandet med en miljon kronor, det vill säga med inte mindre än 25 procent. Anslaget till utrikeshandelsstipendier räknas upp med 35 000 kronor, och utrikeshandelskamrarna får ytterligare 17 000 kronor. När det gäller småindustrins exportbyrå hade den i sin anslagsframställning två alternativ, dels ett med oförändrad ambitionsinvå på 33 000 kronor, dels ett, innebärande en uppräkning av anslaget, med 66 000 kronor. Departementschefen har stannat för ett anslag på 38 000 kronor, d.v.s. en uppräkning med 5 000 kronor från 33 000 kronor. Bl.